Herr talman! I betänkandet nr 14 från inrikesutskottet lämnas en kort historik över arbetsmarknadsutbildningens utveckling. Därav framgår att den inte är något nytt medel i arbetsmarknadspolitiken. Utbildning kom först till användning i akuta sysselsättningskriser under 1940-talet. Under mitten av 1960-talet gjordes den mera generell och offensiv. Den har därefter utvecklats undan för undan. Många undersökningar visar nu att AMU-utbildning är bland de allra effektivaste instrumenten inte bara i krissituationer, t.ex. vid snabba strukturförändringar, vid nedläggningar av företag och under lågkonjunkturer, utan också som ett kontinuerligt arbetsmarknadsinstrument. Dess värde och effekt gäller alla berörda kategorier arbetssökande, inte minst de handikappade. Som vi från centern i annat sammanhang framfört skulle den kunna spela ännu större roll insatt i en mera aktiv regionalpolitik. 147 Eftersom AMU-utbildningen kan karakteriseras som ett offensivt medel för att hjälpa människor till en trygg och lämplig sysselsättning, måste den erbjudas med sådana villkor att den blir attraktiv. Det var ett av motiven för kommitténs för arbetsmarknadsutbildning, KAMU, förslag om förbättrat utbildningsstöd för denna klart målinriktade vuxenutbildning. En samordning och avvägning är nödvändig dels med den övriga vuxenutbildningen, dels med de andra arbetsmarknadspolitiska instrumenten. Det har betonats i den tidigare debatten här i dag. Regeringen har i allt väsentligt anslutit sig till KAMU:s förslag. En anknytning till arbetslöshetsförsäkringens villkor kompletterad med ett visst ytterligare stimulansbidrag för AMU-utbildning synes naturlig och riktig med hänsyn till dennas målsättning. Centern godtar således propositionen när det gäller dess huvudinriktning och målsättning. Vi vill dock understryka att först när den allmänna arbetslöshetsförsäkringen förverkligats bör det vara möjligt för alla medborgare att erhålla ett rättvist och tillfredsställande stöd även via AMS utbildningsstödet. Vissa icke arbetslöshetsförsäkrade får med föreliggande förslag sämre ersättning än försäkrade. Med anledning av centermotionen 2016, där detta problem med de oförsäkrade tas upp, gör utskottet det värdefulla uttalandet att utredningen om den allmänna arbetslöshetsförsäkringen förutsättes lösa denna fråga. Under utskottsbehandlingen av propositionen 45 och även tidigare har AMU-eleverna engagerat sig i utformningen av villkoren för AMU-utbildningen. Man har hävdat den s.k. levnadskostnadsprincipen, alltså i stort sett den gamla principen för stöd till AMU-elever. Naturligtvis måste försörjningssynpunkten spela en stor roll vid villkorens utformning. På direkt fråga till representanter för AMU-eleverna som har uppvaktat oss i alla partier, om man försökt att väga samman sitt förslag med vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsproblematiken i övrigt, har de tillstått att man inte har haft den överblicken. Det är fullt förståeligt. Det är en svår problematik. AMU-eleverna har krävt 2 500 kr. per månad plus vissa hyresoch familjebidrag. Vpk har följt upp deras förslag. Som framgår av utskottsbetänkandet ger AMU-elevernas förslag för flertalet sämre ersättning och är inte avvägt så väl mot vuxenutbildningen i övrigt liksom inte heller mot arbetsmarknadspolitikens medel och målsättning. Jag tror mig veta att en exemplifiering kommer att presenteras av andra talare, varför jag inte skall uppta tiden med någon sådan. När det gäller ekonomiseringen av reformen ansluter sig centern till tanken att den delvis betalas med en särskild arbetsgivaravgift. Ett samband mellan nytta och kostnad kan konstateras. Vi kan dock inte finna annat än att regeringens förslag innebär ett inte oväsentligt överuttag av avgiftspengar. Trots att KAMU:s förslag till vissa delar inte genomförs beräknar regeringen kostnaden för reformen till ett ca 200 milj.kr. högre belopp. Orsaken anges vara den väntade större utbildningsvolymen på 15 000-20 000 elever. Att döma av propositionens ordalydelse och tid punkten för beräkningarna i den synes dessa inte vara gjorda på det Nr 84 antagna löneunderlaget den 1 januari 1976. Departementschefen och Tisdagen den KAMU har vidare olika bedömningar av skatteeffekten och den sam 20 maj 1975 hällsekonomiska nettoeffekten av reformen. RS blades er Avgifterna skall uttas fr.o.m. den 1 januari 1976. Det lönebelopp som = Arbetsmarknadsutdå är aktuellt kan förmodas överstiga löneunderlaget vid tidpunkten för = bildningen beräkningarna i propositionen med minst 25-30 4. Härigenom kan AMU-fonderna beräknas öka med 170-180 milj.kr. jämfört med vad som anges i propositionen. Borttagandet av inkomsttaket, 7,5 gånger basbeloppet, kan dessutom antas tillföra fonden ytterligare 20-30 milj.kr. Detta har heller inte beaktats i propositionen. Departementschefen bedömer skatteeffekten av AMU-stödet liksom av de komplementära stödformerna bli betydligt lägre. KAMU uppskattar nettoeffekten för samhället till en ytterligare utgift av 250 milj.kr. Man har i det här sammanhanget anledning att jämföra med utgiftsbehovet för arbetslöshetsförsäkringen. AMU-utbildningen skall ju finansieras efter samma principer som denna. Av de skäl som jag nyss har anfört är det enligt vår mening mycket sannolikt att ett betydande överuttag skulle ske genom en arbetsgivaravgift på 0,4 96. I den mån arbetsmarknadsutbildningen ökar mycket i omfattning kan kostnaderna för lärarlöner, lokaler och undervisningsmateriel naturligtvis påverkas. Departementschefen anger, som jag tidigare nämnde, den beräknade ökningen av elevantalet per år till 15 000-20 000 personer, alltså i storleksordningen 15 96 av det antal elever som normalt går i arbetsmarknadsutbildning. Under budgetåret 1973/74 var antalet 128 000 personer, och under innevarande år beräknas det bli inte oväsentligt lägre. Det är framför allt denna omständighet som av utskottet liksom i propositionen anförs som motiv för ett uttag på 0,4 96. Den totala kostnaden för den här ökningen anges i propositionen till 180 milj.kr. Denna argumentering kan, insatt i det totala sammanhanget, inte vara helt hållbar enligt vår mening. Utöver det tidigare nämnda större löneunderlaget finns det, som KAMU själv påpekar, en betydande outnyttjad utbildningskapacitet. KAMU visar i sitt betänkande att i fråga om tillverkningsarbete och maskinskötsel — två mycket viktiga områden för arbetsmarknadsutbildning — är det bara sju län som har en utnyttjandegrad i sin utbildning på mer än 70 96. I 17 län har man en utnyttjandegrad inom dessa områden på mindre än 70 96. En betydande expansion av arbetsmarknadsutbildningen kan alltså komma till stånd inom befintlig organisation eller med en ringa ökning av de direkta utbildningskostnaderna. Kostnaderna för utbildningsbidraget ökar naturligtvis proportionellt mot antalet utbildade. I den mån utbildningskapaciteten ökas utöver tillgänglig kapacitet — som jag här har angivit när jag citerat KAMU -— påverkas utbildningskostnaderna mera påtagligt. Avsikten med denna reform är bl.a. att öka utbildningsalternativets 149 attraktivitet i förhållande till t.ex. det kontanta stödet vid arbetslöshet. Vi inom centern instämmer naturligtvis i den målsättningen. Och om detta inträffar minskar i stort sett i motsvarande grad kostnaderna för det kontanta stödet till dem som annars varit berättigade till detta. Förhoppningsvis kommer då fler människor snabbare in i produktionen och betalar denna avgift liksom avgiften för arbetslöshetsstödet. Den avgiften har ju, som jag tidigare berört, gett ett betydande överskott, och den skulle förbrukas i ännu mindre grad. Överskottet till arbetslöshetsstödet beräknas bli betydande under innevarande år. Riksrevisionsverket beräknar i den nyss framlagda finansplanen att överskottet blir 397 milj.kr. Under förra budgetåret var överskottet 246 milj.kr., medan det var ett underskott på 64 milj.kr. budgetåret 1972/73. Detta anger ju i någon mån karaktären av det här finansieringssystemet. På grund av förväntad ökande efterfrågan på AMU-utbildning har således majoritetens motiv effekter som man inte har omnämnt i utskottsbetänkandet och som minskar samhällets kostnader på andra områden, t.ex. det kontanta arbetslöshetsstödet, beredskapsarbeten och vissa sociala kostnader. Detta pekar AMU på, men i propositionen sägs inte mycket om det, och majoriteten i utskottet berör det heller inte. Genom dessa omständigheter ökas ju finansieringsutrymmet för den utbildning som vi diskuterar nu. På grund av det samband som kan råda mellan arbetsgivaravgiften för kontant stöd vid arbetslöshet och avgiften för AMU-utbildning borde man överväga att slå ihop dessa båda avgifter till en, som då enligt vår mening synes kunna ha storleksordningen 0,6 96. Någon med sakuppgifter övertygande dokumenterad bevisning för att en avgift på 0,4 96 till AMU-fonden är nödvändig har inte nligt vår mening presenterats i utskottet och inte heller i utskottsbetänkandet. Det är därför förvånande att majoriteten i utskottet kan uttala att avgiften snarare är för låg än för hög. För oss framstår det som sannolikt att den är för hög. Andra talare kommer, herr talman, att behandla reservationen 1 angående folkhögskolornas roll, reservationen 2 beträffande anställningskravet för handikappade i företagsutbildning och vårt förslag om höjning av grundbidraget med 100 kr. den 1 september i år.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

Herr talman! I en partimotion till 1971 års riksdag krävde vi inom folkpartiet en översyn av reglerna för arbetsmarknadsutbildningen. Inrikesutskottet anslöt sig till detta krav, som också framfördes från socialdemokratiskt håll, och på förslag av utskottet begärde 1971 års höstriksdag en allmän översyn av arbetsmarknadsutbildningen. Detta beslut resulterade i tillsättandet av KAMU. När regeringen nu på grundval av det utredningsarbetet lägger fram propositionen om riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningen är det således närmast att se som en effektuering av riksdagens tidigare gjorda begäran. Mot den bakgrunden är det naturligt att utskottet i stor utsträckning står enigt bakom de förslag som utskottet lägger fram med anledning av propositionen. 153 Det råder självfallet inget tvivel om att arbetsmarknadsutbildningen är ett av de mest betydelsefulla instrumenten i vår arbetsmarknadspolitik. Vi har från folkpartiets sida anledning att vara till freds med den utveckling som denna viktiga fråga har fått efter våra framstötar. Men samtidigt är det angeläget att framhålla att arbetsmarknadsutbildningens innehåll och omfattning icke är något en gång för alla givet. Även denna utbildningsverksamhet måste ständigt utvecklas och anpassas. Det steg som tas genom det föreliggande förslaget är dock värdefullt. Som framhålles i en folkpartimotion med anledning av propositionen är det viktigt att de som av olika anledningar har en svag ställning på arbetsmarknaden i första hand kommer i fråga för arbetsmarknadsutbildning, och denna utbildning måste alltid vara ett riktigt komplement till det regelmässiga utbildningsväsendet — icke någon ersättning för detta. Det finns anledning att understryka detta och även betydelsen av samordningen mellan arbetsmarknadsutbildningen och det övriga utbildningsväsendet. Det måste ständigt uppmärksammas; annars finns det risk för att det blir dubbelarbete och vi får ett sämre utnyttjande av våra samlade resurser. Låt mig sedan, herr talman, få säga något om den s.k. femkronan, som utskottet också behandlar i sitt betänkande. Mellan mars och april i år steg arbetslösheten med ca 4 000. Den totala arbetslösheten ligger fortfarande på en avsevärt lägre nivå än förra årets, men den inträffade höjningen är en påminnelse om den konjunkturnedgång som är på väg i vårt land. Under förra året sjönk nämligen arbetslösheten mellan de båda vårmånaderna. Det är inför de här utsikterna viktigt att alla våra konjunkturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska instrument hålls i beredskap för att kunna sättas in successivt under året. Jag vill i detta sammanhang särskilt peka på hur viktigt det är att uppmärksamma ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Vi vet att andelen av de arbetslösa som är under 25 år har stigit — mer än var tredje arbetslös är numera under 25 år. Vi vet också att erfarenhet av arbetslöshet i unga år lätt skapar bitterhet och apati. Många arbetslösa ungdomar har förklarligt nog svårt att förstå varför ingen efterfrågar deras hjälp och kunskaper. Å andra sidan är det naturligtvis svårt att snabbt ordna arbete åt alla ungdomar som passar för den utbildning de skaffat sig. Den svårigheten ökar allteftersom fler och fler ungdomar skaffar sig utbildning som skapar förväntningar om ett arbete inom ett visst yrkesområde. Den förbättrade utbildningsnivån förorsakar icke sällan den som har dålig utbildning eller svaga betyg ännu större bekymmer. Vi har därför inom folkpartiet sagt oss att de ungdomar som vill arbeta i stället för att gå arbetslösa borde få garantier från samhället om kompletterande utbildning eller temporärt arbete i avvaktan på ett mer permanent arbete. Vi tror nämligen att blotta kontakten med arbetslivet är värdefull för många ungdomar. Det är ju inte så, att det inte finns saker och ting som inte behöver uträttas i vårt samhälle. Det är därför närmast en fråga om samordning och organisation. Vi tror, trots riksdagens inställning till det här förslaget tidigare i vår, att vår garanti snart kommer att realiseras. Vi kan emellertid inte slå oss till ro och låta allt Nr 84 bero till dess garantin är i funktion. Därför har vi i vår motion 399 fö Tisdagen den reslagit att de arbetsgivare som anställer och utbildar ungdomar och kvin 20 maj 1975 nor skall få bidrag på förslagsvis 8 kr. per timme under sex månader. Lt Detta är ju inget nytt förslag — det här bidraget har prövats under tiden = Arbetsmarknadsutden 15 oktober 1973-31 december 1974. Då utgick bidraget med 5 kr. — bildningen och kallades följaktligen ”femkronan”. Nu har emellertid regeringen dragit in bidraget; nu, när alla tecken tyder på att vi går mot kärvare tider på arbetsmarknaden, stimuleras inte längre arbetsgivaren att anställa ungdomar och kvinnor. Beror det på att bidraget varit verkningslöst? Nej, inte alls. Fram till halvårsskiftet 1974 hade 11 600 ungdomar och kvinnor fått anställning med hjälp av bidraget. Av dessa var ca 80 926 ungdomar under 25 år. Under andra halvåret 1974 bör det rimligtvis ha anställts ytterligare något tusental med hjälp av femkronan. Det kunde säkert ha varit fler om ersättningen, som vi föreslagit, satts högre. Men resultatet är ändå av den storleksordningen att man måste fråga sig om regeringen menar, att vi kan vara utan den här hjälpen. Ingen kan svara på frågan, men den bör ändå ställas som tankeväckare: Hur många av de ca 20 000 ungdomar som i dag går arbetslösa skulle ha haft arbete om bidraget funnits kvar? Folkpartiets förslag om att återinföra bidraget har tagits upp positivt av utskottet. Utskottet hänvisar till en utredning som regeringen tillsatt med uppgift att se över hela frågan om utbildning inom företagens ram. Utskottet hänvisar också till finansutskottets betänkande om den ekonomiska politiken från i vintras. Där säger finansutskottet, att ”särskild tonvikt bör läggas vid åtgärder som syftar till att minska och förebygga ungdomsarbetslöshet”. Hänvisningen till detta uttalande av riksdagen är det i sammanhanget viktigaste. Den utvärdering som den omtalade utredningen skall göra är naturligtvis viktig men får inte användas av regeringen som hinder för att sätta in åtgärder mot ungdomsarbetslösheten som visat sig vara effektiva. När utskottet i detta sammanhang säger att det förutsätter att regeringen beaktar de ökade sysselsättningsproblem för ungdom som kan uppstå i ett kärvare konjunkturläge, är detta en klar anvisning, som jag utgår ifrån att regeringen inte kan negligera. Låt mig, herr talman, så gå över till att tala något om de reservationer och det särskilda yttrande som vi har fogat vid betänkandet. I ett par folkpartimotioner, nr 2010 av herr Eriksson i Arvika m.fl. och nr 2012 av herr Jonsson i Alingsås, har frågan om folkhögskolornas och studieförbundens roll i arbetsmarknadsutbildningen tagits upp. Flera remissinstanser som yttrat sig över KAMU:s betänkande, varibland märks såväl LO som TCO och folkhögskoleutredningen, framhåller att folkhögskolorna och studieförbunden bör kunna utnyttjas i större utsträckning än vad utredningen tänkt sig. Vi anser att propositionen är onödigt passiv på den här punkten. Inrikesutskottets majoritet hänvisar till folkhögskoleutredningens arbete. 155 Denna utredning har yttrat sig om folkhögskolornas möjligheter och därvid framhållit att folkhögskolorna har speciella förutsättningar, arbetsformer m.m. som gör dem lämpliga att användas i arbetsmarknadsutbildningen. KAMU menar emellertid att den vid AMU-centra anordnade utbildningen är mer flexibel än annan utbildning. Men som folkhögskoleutredningen framhåller besitter folkhögskolorna en hög grad av flexibilitet, och genom att dessa skolor är oberoende av centralt utarbetade kursoch läroplaner har de särskilda möjligheter att anpassa inriktningen och utformningen av undervisningen med hänsyn till deltagarnas förutsättningar och behov. Det är därför helt klart att folkhögskolorna skall kunna användas i högre grad än vad som sker, icke minst i den förberedande utbildningen som är ett inslag i arbetsmarknadsutbildningen. Som vi framhåller i reservationen är det också så att om man utnyttjar folkhögskolornas kapacitet behöver man inte bygga ut motsvarande resurser vid AMU-centra. AMS och SÖ bör därför enligt vår mening av regeringen få i uppdrag att i samråd med folkhögskoleutredningen särskilt överväga möjligheterna att förlägga förberedande utbildning vid folkhögskolorna. Detta är alltså ett krav som går längre än det som inrikesutskottets majoritet gått med på. Jag ber härmed att få yrka bifall till reservationen 1. Härefter vill jag, herr talman, beröra frågan om finansieringen av den vidgade arbetsmarknadsutbildningen. Jag kan härvidlag fatta mig kort efter herr Nilssons i Tvärålund anförande, som jag på den här punkten till alla delar instämmer i. Låt mig ändå framhålla att vi ansluter oss till principen att reformen bör betalas genom en särskild arbetsgivaravgift. Vi anser vidare att regeringen hade bort följa de beräkningar som KAMU gjort när det gäller fastställandet av avgiftsuttaget.

Jag instämmer gärna i herr Nilssons i Tvärålund uttalande att några bärande skäl för den högre avgiften icke har förebragts, och därför ber jag att få yrka bifall till reservationen 7. Med detta tar vi också avstånd från förslaget från moderata samlingspartiets företrädare som i sin reservation icke redovisat varifrån pengarna skall tas. I ett särskilt yttrande har vi från folkpartiets sida tagit upp vårt krav på värdesäkring av utbildningsbidraget. Eftersom detta bidrag storleksmässigt sammankopplats med ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen anser utskottet att värdebeständigheten av utbildningsbidraget i viss mån blivit tillgodosett. Detta förutsätter dock att den tidigare av riksdagen i princip beslutade allmänna arbetslöshetsförsäkringen införs och att ersättningen någorlunda anpassas efter de normer som gäller för sjukförsäkringen. Härvidlag är det självfallet också riktigt att ett skäligt grund belopp fastställes för dem som icke före arbetslösheten eller före inträdet Nr 84 i arbetsmarknadsutbildningen haft någon inkomst och för vilka således Tisdagen den inkomstbortfallsprincipen ej kan tillämpas. 20 maj 1975 Vi är mycket angelägna om att den nya arbetslöshetsförsäkringen in=== I föres så snart som möjligt. Vi förutsätter att riksdagen kan få förslag — Arbetsmarknadsutunder 1976, så att de nya normerna kan tillämpas från år 1977. Mot = bildningen denna bakgrund har vi ansett att kravet på värdebeständighet är tillgodosett. Skulle så icke ske på det sätt vi förutsätter får vi anledning att återkomma till frågan. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till reservationerna 1 och 7 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Ekinge talade inledningsvis om arbetsmarknadsutbildningen som sådan. Det är en viktig fråga — det är vi alla överens om. Men jag kom då att tänka på vad den gamle missionären sade vid ett tillfälle: Först måste magen mättas innan man kan framföra det kristna budskapet. Något liknande gäller faktiskt i fråga om eleverna vid arbetsmarknadsutbildning. Det har talats om denna utbildning, men det som dessa elever skulle leva av har varit mycket knappt tilltagit. Det har också visat sig att de elever som hamnat på arbetsmarknadsutbildning i stor utsträckning slutat där så snart tillfälle erbjudits att få ett arbete på den öppna marknaden. Utbildningen har inte fortsatts. Vänsterpartiet kommunisterna har alltsedan år 1971 återkommit med motioner till riksdagen om en höjning av de mycket låga grundbidragen vid arbetsmarknadsutbildningen. Under de första åren förde vi fram arbetsmarknadsstyrelsens äskanden om en förhöjning av bidragen för eleverna vid denna utbildning. Vi är det enda parti i riksdagen som har fört fram dessa krav genom motioner. Arbetsmarknadsstyrelsen var klar över att om den skulle få elever till denna utbildning och få dem att stanna kvar vid utbildningen — och därmed få den kvalificerade arbetskraft som industrin efterfrågade — måste grundbidragen bli högre. Regering och riksdag var alltid lika njugga. Då mitt parti år 1971 motionerade för första gången hade antalet personer vid arbetsmarknadsutbildning stigit från 11 000 personer år 1960 till 98 000 år 1970. Samhället hade med andra ord övertagit en allt större del av företagens insatser för att utbilda sina anställda eller för att ge de anställda bättre möjligheter att klara rationaliseringar och omställningar som skett i ett alltmer accelererat tempo under den tioårsperioden. Över budgeten skulle kostnaderna klaras. Företagarna slapp utgifterna som var förknippade med denna utbildning. Under de år som gått har det inte funnits en klar målsättning för arbetsmarknadsutbildningen.

Utgångspunkten blev och har hela tiden varit företagens behov och inte arbetarnas eller elevernas. Om det hade funnits en klar målsättning för arbetsmarknadsutbildningen, som hade utgått från individerna, hade det varit självklart för regeringen att finna ett system för ekonomisk ersättning under tiden för utbildning, som inte hade baserats på budgetlägets konjunkturväxlingar. Så har dock inte varit förhållandet under de omkring fjorton åren fram till nu. Tillåt mig, herr talman, att anföra ett exempel från 1971. Då var grundbidraget 575 kr. i månaden för elever vid arbetsmarknadsutbildningen, men socialbidraget — alltså grundbidraget — i Stockholm var 775 kr. per månad. Grundbidraget låg alltså 200 kr. under vad socialvården ansåg vara minimum att leva på. Exemplet gäller gift man vars hustru är hemma och utan förvärvsarbete. Familjen har två barn, ett på fyra år och ett på elva år. Görs en jämförelse mellan utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsutbildning — alltså samtliga s.k. förmåner — och socialbidraget som utgörs av grundbidrag och barntillägg så blir differensen ännu större, dvs. 385 kr. mindre för elever vid arbetsmarknadsutbildningen. Detta ansågs vara skäligt bidrag för elever vid arbetsmarknadsutbildning. Då vi detta år — alltså 1971 — i riksdagen yrkade på en höjning i linje med vad arbetsmarknadsstyrelsen äskat blev det avslag. Det hänvisades till att dåvarande inrikesministern inte ansåg sig kunna tillstyrka några andra förslag när det gällde höjning av utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsutbildning än en liten höjning av barntillägget. Motiveringen för restriktiviteten var att det rådande budgetläget inte medgav några, som det uttrycktes ”bidragsreformer”. Och ändå var det inte fråga om några bidragsreformer. Det gällde endast att återställa realvärdet av tidigare utgående bidrag, som redan vid starten var mycket lågt. Förhållandena i detta avseende har varit lika år efter år fram till nu. Vissa höjningar har skett, som enligt regeringen motiverats av prisökningar. De ökningar med 40 kr. som skett vid några tillfällen den senaste tiden har dock inte svarat mot de kraftiga prisökningarna. Följden har blivit att de som börjat sin utbildning under senare år har måst betala en större del av utbildningen själva genom en lägre levnadsstandard än tidigare års elever. De svåra ekonomiska förhållanden som elever vid arbetsmarknadsutbildningen måste leva under skapade till sist en utbredd opinion bland dessa elever. De ställde också kravet på att utbildningsbidraget skulle höjas till 900 kr. per månad. Vänsterpartiet kommunisterna var det enda parti som i motion till riksdagen framförde deras krav. Opinionen bland eleverna i arbetsmarknadsutbildningen blev rätt omfattande och tog sig uttryck i bl.a. strejker och demonstrationer. Även riksdagsgrupperna uppvaktades. Landsorganisationens ledning tog till orda och menade att AMU-elevernas ekonomiska förhållanden måste förbättras. En rad fack föreningar instämde. Nr 84 Ur elementär rättvisesynpunkt kan det inte vara korrekt att de som Tisdagen den deltar i den utbildning det här är fråga om tillsammans med sina familjer 20 maj 1975 skall sitta emellan och framleva i rent ut sagt ekonomisk misär, vilket = — SA har varit förhållandet i detta land under många år. Det är också därför — Arbetsmarknadsutsom vi ansett det nödvändigt att framföra kraven på en enligt vårt tycke — bildningen och enligt elevernas uppfattning rimlig förbättring av deras levnadsvillkor. Vi har framfört dessa krav år efter år, men de har inte vunnit anklang i riksdagen eller hos regeringen. Vi menar att utgifterna för denna utbildning borde åligga företagen själva. Denna utbildning är så värdefull ur produktionssynpunkt att företagen må inse att de måste bära sin vederbörliga del av kostnaderna för den. Dessa kostnader kan inte gå över budgeten. - Det har från regeringshåll förklarats att det finns inga pengar. Vad skall vi egentligen prioritera? Så har man svarat från ansvarigt håll när dessa frågor har diskuterats i riksdagen. Propositionen 1975:45, som bygger på förslag av KAMU, förordar också lagstiftning om arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildning. Moderaterna i inrikesutskottet har, som det har förklarats här, yrkat avslag på förslaget om att företagen skall vara med och betala utbildningen genom en arbetsgivaravgift. Centeroch folkpartigrupperna i utskottet har enats om en gemensam reservation och vill ha ett mindre uttag än det som föreslås i propositionen men accepterar ändå en arbetsgivaravgift. Det föreligger alltså tre reservationer i denna fråga. Detta med arbetsgivaravgift anser vi från vpk vara ett gott grepp från regeringen. Företagen bör vara med och betala för den utbildade arbetskraft de behöver. I övrigt innebär propositionen förbättringar när det gäller AMU-elevernas ekonomiska situation. Vi är dock överens med AMU-eleverna om att förbättringarna är otillräckliga. Vi understödjer AMU-elevernas krav om 2 500 kr. i månaden för alla — även för dem som är under 20 år. Till detta skriver utskottsmajoriteten i betänkandet att vårt motionsförslag i flera fall kommer att ge kassamedlemmarna lägre bidrag per månad än enligt propositionens förslag. Nu är det dock en mycket liten del av AMU-eleverna som är anslutna till A-kassan och som därifrån får ut de högre beloppen. Här några siffror i detta sammanhang: I dag är enligt AMU-eleverna själva endast 40 96 av dem anslutna till A-kassan. De 60 procenten icke anslutna får enligt propositionen 1 980 kr. per månad innan skatten är dragen. Av de återstående 40 procenten, som är anslutna till A-kassan, får mer än hälften ut lägre belopp än de 2 500 kr. per månad som AMU-eleverna kräver. Detta innebär att omkring 80 26 av AMU-eleverna kommer att få ut mindre än 2 500 kr. per månad före skatt. Av de ca 20 96 som enligt propositionen får ut mer än 2 500 kr. är en stor del familjeförsörjare. Enligt AMU-elevernas krav, som också återfinns i vår motion, skulle De enda som skulle erhålla försämringar enligt AMU-elevernas krav - som återges i vår motion — jämfört med propositionens förslag är de ensamstående som haft ett A-kassebelopp som överstiger 2 500 kr. per månad, men dessa utgör enligt uppgift endast en bråkdel av AMU-eleverna. De söker sig av kända skäl inte till arbetsmarknadsutbildning. Vi bör dock komma ihåg att 2 500 kr. för ensamstående innebär en väsentlig förbättring jämfört med vad som hittills har utgått i bidrag. Visst innebär förslagen i propositionen förbättringar när det gäller elevernas ekonomiska situation i jämförelse med de bidrag som utgått tidigare. Dock är förbättringarna otillräckliga. Har exempelvis barnfamiljer, som enligt förslaget i propositionen skall få ut 1 980 kr. per månad före skatt där barntilläggen är slopade, erhållit förbättringar med det nya förslaget? Det har de knappast. AMU-elevernas krav sådana som de återfinns i vår motion anses av dessa elever vara rimliga. 2 500 kr. per månad före skatt utgör 14:20 kr. per timme. Det är sannerligen inget höglönekrav. Men det är betydligt bättre än de ekonomiska förhållanden som AMU eleverna tidigare och fortfarande fram till årets slut måste leva under. I vänsterpartiet kommunisternas motion yrkas att utbildningslönen skall gälla även för ungdomar under 20 år, och motionen skiljer sig i denna del från propositionen. I denna förslås att ungdomar under 20 år endast skall erhålla bidrag som vid kontant arbetsmarknadsstöd, de 35 kronorna plus stimulansbidraget på 10 kr. tillsammans 45 kr. under fem dagar. Bruttosumman blir alltså 225 kr. per vecka, då även detta bidrag skall beskattas. Det som är kvar när skatten är dragen är vad som återstår för dessa ungdomar under 20 år. I Sverige inträder myndighetsåldern vid 18 år. De som uppnått denna ålder äger rätt att delta i allmänna val och att rösta på det politiska parti de anser företräder deras livsintressen. Då får också de unga själva ta ansvaret för sina handlingar. Men dessa ungdomar som myndighetsförklarats av samhället ställs vid sidan om och nedklassas då det gäller lönevillkoren vid arbetsmarknadsutbildningen. Det kan inte kännas särdeles uppbyggligt för dessa ungdomar att de måste, även då de uppnått myndighetsåldern, begära av föräldrarna att de även i fortsättningen skall bisträcka till försörjningen. De ungdomar det här gäller har ju ambitionen att lära sig ett yrke och borde uppmuntras. Här borde stimulans till i stället för att ge ungdomarna känslan av att de är ställda vid sidan om. Detta skulle tjäna såväl ungdomens som samhällets intressen. De ledamöter här i riksdagen som sökt att ta ungdomarbetslösheten och därmed förknippade frågor på entreprenad borde, tycker man, ge sitt stöd åt AMU-elevernas krav på att utbildningsbidraget också skall gälla ungdom under 20 år. Så har dock inte blivit fallet. Vänsterpartiet kommunisterna är ensamt om reservationen till utskottsbetänkandet och kravet från AMU-eleverna. Vad säger utskottsmajoriteten i denna fråga? Jo, den måste i sin skrivning bekänna att om riksdagen antar propositionen såsom föreslås i ut skottsmajoritetens betänkande kommer t.o.m. försämringar att inträda Nr 84 för ungdom under 20 år. Tillåt NNE; hen talman, Citera vat utskotts Tisdagen den majoriteten härvidlag har att anföra i betänkandet nr 14: ”För ungdomar 20 maj 1975 under 20 år blir bidragsnivån lägre än f. n. såvida de inte är ensamstående föräldrar eller har rätt till arbetslöshetskassa. —-— Vid reformens ikraft — Arbetsmarknadsutträdande behöver mot denna bakgrund övergångsvis föreskrivas att den, — bildningen som efter årsskiftet fortsätter en tidigare påbörjad utbildning, skall ha rätt till minst oförändrade förmåner.” Utskottsmajoriteten är alltså klar över att det blir försämringar för dessa ungdomar efter att beslutet trätt i kraft den 1 januari 1976. Men för att förhindra opinion från de drabbade ungdomarna uppmanas regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna att se till, att försämringar inte drabbar dem som redan går på denna utbildning. Den ungdom som skall rekryteras till arbetsmarknadsutbildning efter den 1 januari 1976 fäster man tydligen inte något avseende vid — den har ju ingen erfarenhet av tidigare förhållanden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3 vid punkten 23. Då det gäller utbildningsbidraget för tiden den 1 juli t.o.m. den 31 december i år anser vi i likhet med AMU-eleverna att den föreslagna höjningen av grundbidraget med 40 kr. från den 1 juli är klart otillräcklig. Detta belopp ligger ju långt under vad löntagarna kunnat uppnå vid årets löneförhandlingar. De 40 kronorna svarar inte ens mot de prisökningar som har skett. Vårt förslag om höjning med 200 kr. från den 1 juli är rimligare och helt i linje med vad LO har ansett och vad som framförts av AMU-eleverna. Att de 40 kronornas höjning är för låg poängteras också i motioner från enskilda folkpartister och ledamöter av centerpartiet. Så sent som för omkring fyra månader sedan var folkpartisterna med om att avslå AMU-elevernas krav om 900 kr. i grundbidrag såsom det framfördes i vår motion. Det är därför underligt att de nu i egen motion har ställt just detta krav som de för fyra månader sedan var med om att avslå. När man läser de två motionerna från centerpartiets ledamöter och enskilda folkpartister får man den uppfattningen att det mera är företagen motionärerna ömmar för än individerna — AMU-eleverna. Folkpartisterna såväl som centerpartisterna har emellertid sedan i utskottet frångått dessa motionskrav —t.o.m. det — och tillsammans med de övriga partierna enats om en skrivning som avvisar AMU-elevernas krav om 200 kr. fr.o.m. den 1 juli och fram till dess den nya reformen genomförs den 1 januari 1976. Det talas i utskottsbetänkandet om tröskeleffekten — att det kan befaras att personer som tänkt söka sig till arbetsmarknadsutbildning väntar till efter årsskiftet då de nya normerna tillämpas. När regeringen ges, som det heter i skrivningen, ”ett allmänt bemyndigande att om situationen så kräver det vidta härav föranledd bidragsjustering” är det inte individerna — eleverna vid AMU-utbildningen man tänker på, utan någonting helt annat. Om det skulle bli få som accepterar erbjuden utbildning på för en bidragsjustering uppåt. Folkpartiets och centerpartiets representanter tog inte hänsyn till det mänskliga perspektivet, till eleverna vid AMU-utbildningen, då deras motioner i anledning av propositionen skrevs. Och man gav snabbt med sig inför trycket och gick ifrån sina yrkanden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 4 vid punkten 24 där det föreslås 200 kr. i höjning av grundbidragen fr.o.m. den 1 juli till eleverna vid arbetsmarknadsutbildningen.

Herr talman! Inledningsvis sade herr Nordgren att han erkänner att det tidigare har varit mycket svårt för AMU-eleverna att klara ekonomin. Men, herr Nordgren, år efter år har det förelegat motioner i denna riksdag om att något höja bidragen till eleverna inom arbetsmarknadsutbildningen och ge dem en litet människovärdigare tillvaro. Varje år, såväl i utskott som i riksdag, har emellertid herr Nordgren och hans partikamrater varit negativa. Att nu medge att det har varit svårt för dessa elever tidigare är väl ändå så att säga en bekännelse under galgen. Nu har ju t.o.m. regeringen och det stora socialdemokratiska partiet erkänt svårigheterna och kommit med ett förslag som är betydligt bättre och ger dessa elever Nr 84 en drägligare BIVarg än den de tidigare har haft. ; i Tisdagen den Vad sedan beträffar frågan om företagen och arbetsgivaravgiften måste 20 maj 1975 nog herr Nordgren vara på det klara med att när riksdagen beslutar om arbetsgivaravgift i det här fallet, om det nu blir i kväll eller i morgon, = Arbetsmarknadsutså är det förmodligen inte sista gången man fattar ett sådant beslut. bildningen Det kommer säkerligen betydligt fler förslag, som går ut på att arbetsgivarna och företagen skall vara med och betala, framför allt när de har verklig nytta av vad som sker. Herr Nordgren nämnde de olika avgifterna som betalas av företagen, men han sade ingenting om de subventioner på miljardbelopp som statskassan varje år ger till framför allt storföretagen. Jag är överens med herr Nordgren om att de mindre företagarna inte får tillgodogöra sig dessa subventioner på det sätt som de stora företagen gör. Dessa skulle med sina miljonvinster, i vissa fall miljardvinster, inte alls behöva bidrag men ändå kan de kamma hem dem därför att de har den verkliga makten i det här landet, herr Nordgren. Nej, man skall jämföra arbetsgivaravgifterna med subventioner och bidrag som företagen inhöstar i detta land, och det skulle bli en hel roman om jag återigen skulle läsa upp dem. Jag har gjort det förut i denna riksdag och jag anser det onödigt att göra det i det här sammanhanget.

Herr talman! Det skulle vara ett steg i rätt riktning, menade herr Nordgren, om jag talade för att de mindre företagen skulle få lättnader när det gäller arbetsgivaravgiften. Jag är helt överens med honom om det, det har jag sagt tidigare, och vi har också tidigare här i riksdagen krävt lättnader i detta avseende även för kommuner och landsting som belastas av denna avgift vilken bidrar till att skapa en omfattande inflation och höja skatterna varigenom det också blir svårare för kommunerna att genomföra reformer och annat. Jag är inte alls motståndare till att den frågan också ses över. Men vi slipper inte ifrån arbetsgivaravgiften, herr Nordgren. Den har kommit för att stanna, och den kommer att bli betydligt högre. Men på vissa områden — för kommuner och landsting och 163 även för de mindre företagarna — måste det ske lättnader.

Herr talman! Jag skall inte delta i debatten om arbetsgivaravgiften och vilka som skall betala den. Låt mig bara säga att om man gör alla de undantag som här har diskuterats måste det för övriga arbetsgivare bli en så hög arbetsgivaravgift för att få in samma inkomster som nu att det är svårt att tänka sig en avgift av sådan storlek. Men vad vi diskuterar i huvudsak i dag är arbetsmarknadsutbildningen. Den har fått en allt större betydelse i vårt samhälle. Från en ringa början i samband med den ekonomiska krisen på 1930-talet började man med en ganska omfattande utbildning av arbetslös ungdom av mer allmän karaktär. Sådan hade också prövats i slutet av första världskriget. Under 1940-talet fick vi en mera direkt inriktad yrkesutbildning, men denna var under de första åren av obetydlig omfattning. Under 1960-talet tog utbildningen fart, och det kan man belysa i följande siffror. Är 1960 var i genomsnitt 6 580 personer i arbetsmarknadsutbildning. År 1974 var antalet 40 660 personer per månad. Arbetsmarknadsutbildning är ett av många medel i vår arbetsmarknadspolitik. Som målsättning har denna politik att ge arbete åt alla. Därför måste i ett land med så hög sysselsättningsnivå som vi har i Sverige behovet av individuella stödåtgärder bli mycket stort. Socialdemokratin anser att det är en fundamental uppgift för samhället att tillgodose rätten till arbete. För att förverkliga detta måste samhället ha olika medel till sitt förfogande. Undersökningar visar att de som har svårast att få ett arbete är de som har olika slag av handikapp, har sociala problem, är utslagna från arbetsmarknaden, är kvinnor med lång bortovaro från arbetsmarknaden eller tillhör dem som för första gången söker sig dit. Men i botten på alla dessa problem ligger ofta att de dessutom har en svag grundutbildning och ingen eller mycket dålig yrkesutbildning. Därför måste samhället spela över ett brett register när det gäller att förstärka de svaga gruppernas ställning i vårt samhälle och ge dem som tillhör dessa en möjlighet att förverkliga sig själva. I det arbetet är de olika förslagen om arbetslivets demokratisering viktiga. Men vi måste också förbättra utbildningsmöjligheterna. För någon timme sedan antog riksdagen förslaget till förbättring av vuxenutbildningsstödet som är en logisk följd av riksdagens beslut om rätten till ledighet vid studier. I den proposition som vi nu behandlar föreslås förbättringar på många punkter inom arbetsmarknadsutbildningen. Den viktigaste är de förbättrade utbildningsbidrag som föreslås. De som är arbetslöshetsförsäkrade får ett bidrag per dag varierande efter det dagsbelopp de är försäkrade för i sin arbetslöshetskassa. Beloppen kommer att variera mellan 90 och 130 kr. om dagen under fem dagar per vecka. Är man icke berättigad till arbetslöshetsunderstöd utgår ersättningen med 90 kr. per dag, om man fyllt 20 år. Omräknade i månadsbelopp varierar summorna mellan 1980 och 2 860 kr. Beloppen blir skattepliktiga och berättigar till ATP poäng. Dessa bidrag får man, som jag förut sagt, om man fyllt 20 år eller om man är under 20 år men kvalificerat sig för att erhålla ersättning från erkänd arbetslöshetskassa eller har vårdnaden om barn. Nr 84 För ungdomar som är berättigade till kontant arbetsmarknadsstöd fö Tisdagen den reslås en dagsersättning av 45 kr. per dag. Gemensamt för dessa bidrag 20 maj 1975 är att utöver vad man erhåller i ersättning vid arbetslöshet skall utgå ett dagsbelopp av 10 kr. Arbetsmarknadsut Principen för de nya bidragsreglerna är att de skall täcka ett in — bildningen komstbortfall. KAMU diskuterade olika former för det nya bidragets konstruktion men kom fram till att det nu föreliggande förslaget var det bästa och mest realistiska. Föredragande statsrådet fru Leijon ansluter sig också till detsamma liksom utskottet och det övervägande antalet remissinstanser, bl.a. sex elevråd vid AMU-center. Några remissinstanser förordar ett enhetligt bidragssystem. Detta gör också styrelsen för AMU elevernas riksförbund, som föreslår en utbildningslön på 2 500 kr. per månad plus barntillägg. Detta förslag följs upp i en reservation från vänsterpartiet kommunisterna vid utskottets betänkande. Självfallet kan man tycka att t.ex. beloppet 1980 kr. är för litet. Jag tror inte att något studiebidrag eller någon försäkringsförmån fyller alla önskemål. Det gör icke heller det belopp som vi nu skall besluta om, men det ger dock en högre ersättning än om man går arbetslös och måste därför utgöra en stimulans att skaffa sig en bättre utbildning. I vänsterpartiet kommunisternas reservation säger man sig vara anhängare av inkomstbortfallsprincipen, men det man föreslår är att vi skall ha kvar den behovstäckningsprincip som nu finns, ehuru på en högre nivå. De båda principerna går inte att förena. Man vill dessutom genomföra studielön som begrepp i stället för bidrag. Detta har jag personligen inte något emot, men det måste göras över hela linjen. Vpk vill också införa lön efter antalet barn — något som avskaffades i Sverige för många år sedan. I dag trodde jag faktiskt att vi här i kammaren alla var överens om att barnfamiljerna skall stödjas genom andra åtgärder, t.ex. barnbidragen och det bostadssociala stödet. Regeringen och utskottsmajoriteten prioriterar utbildningen för arbetslösa m.fl. grupper genom att utbildningsbidraget inom AMU är förmånligare än inom andra studiesociala system. Markeringen framgår av att utbildningsbidraget fortfarande blir bättre än det nya SVUX-stöd som nyss beslutats. Det bör noteras att vänsterpartiet kommunisterna inte ansluter sig till denna målsättning. De arbetslösa vill kommunisterna, enligt reservationen 3, ge ett bidrag på 30 000 kr. per år, medan man för andra vuxenstuderande, enligt reservation vid föregående betänkande från socialförsäkringsutskottet, går upp till 35 000 kr. Dessa 35 000 kr. motsvarar ganska nära den högsta dagsersättningen enligt utskottets förslag. Herr Lorentzon tog upp viss statistik. Jag kan varken bekräfta den eller säga att den är felaktig. Jag har ingen anledning att tro annat än att den är riktig — men vad bevisar den? Jo, att de som i dag är arbetslösa icke söker sig till AMU-utbildningen därför att ersättningen där inte är baserad på inkomstbortfallsprincipen. 165 Fru Lantz sade i debatten om SVUX att studiestödet måste utformas så, att det täcker ett inkomstbortfall för den som studerar. Jag tror det är viktigt att tänka på detta även när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Sedan kan man inte, herr Lorentzon, komma förbi problemet med olika studiestödsnivåer. Hurdan blir stämningen i skolorna ute i landet om vissa ungdomar under 20 år får en studielön på 2 500 kr., medan de flesta kanske har en studiehjälp på något hundratal kronor i månaden? Har vänsterpartiet kommunisterna verkligen inga farhågor för att stora skillnader i fråga om studiesociala förmåner kan åstadkomma en snedvridning av ungdomsutbildningen? Eller anser ni inte att även i fortsättningen gymnasieskolan skall vara grunden för ungdomsutbildningen? I er nyligen väckta motion nr 2134 i anslutning till kompletteringspropositionen slår ni med rätta fast att den arbetslösa ungdomens handikapp ofta är svagheten i dess allmänna utbildning. Jag tycker att man skall ha det i minnet när man diskuterar nivån i samband med arbetsmarknadsutbildningen. I detta sammanhang vill jag också något beröra frågan om bidragets storlek under andra halvåret 1975. Där vill utskottet ge regeringen fullmakt att vidtaga höjningar, om det skulle visa sig att många avvaktar det nya bidragssystemet och icke påbörjar arbetsmarknadsutbildning. Även här har vänsterpartiet kommunisterna en reservation, som herr Lorentzon har yrkat bifall till, om att bidraget skall höjas med 200 kr. redan fr.o.m. den 1 juli. Utskottet anser att det är många problem att lösa i samband med en höjning, ty det finns, som herr Lorentzon har påpekat, några individuella fall som får oförändrat eller t.o.m. något lägre bidrag efter reformens genomförande. Därför kan man inte nu fastställa en höjning. Utskottsmajoritetens förslag är mera nyanserat och bör kunna klara de problem som kan uppstå övergångsvis under hösten. En annan värdefull förbättring i propositionen är utökningen av bristyrkesutbildningens omfattning från nuvarande 3 000 till 10 000 personer per år. Inom denna ram skall företräde ges åt anställda som har en svag ställning på arbetsmarknaden eller låga inkomster. Inkomstprövningen mot makes inkomst kommer också att försvinna, och det ger ju kvinnorna - som väl varit särskilt drabbade — större möjligheter att söka sig ut. Många som söker sig till arbetsmarknadsutbildning har, som jag redan framhållit, dålig grundutbildning eller dåliga kunskaper i svenska, om de är invandrare. Enligt propositionen och utskottsbetänkandet kommer det nu att bli möjligt att förlänga den nuvarande utbildningstiden på två månader till fyra månader efter prövning i det individuella fallet. En fråga som föranlett reservation från folkpartiet och centerpartiet är folkhögskolornas roll i arbetsmarknadsutbildningen. Jag har ganska svårt att förstå reservationen, då alla är överens om att folkhögskolorna liksom hittills har en betydelsefull roll inom arbetsmarknadsutbildningen. Lika klart är att folkhögskolorna måste anpassa sitt kursutbud till de speciella önskemål som man har inom arbetsmarknadsutbildningen. Det pågår en folkhögskoleutredning. Majoriteten anser att denna utredning är ett lämpligt forum för att ta upp dessa problem. Nr 84 Det är väl inte så att reservationen är föranledd av KAMU:s skrivning, Tisdagen den som kunde innebära en viss prioritering av undervisningen vid AMU 20 maj 1975 center och att reservanterna inte uppmärksammat utskottets och statsrådets skrivning om denna sak? Arbetsmarknadsut När det gäller frågan om var utbildningen skall äga rum är det väl — bildningen också skäl att säga något om den form av utbildning som sker i företagen. Där höjs bidraget till 8 kr., men utskottet har biträtt en motion om att man skall få möjlighet att höja beloppet ytterligare vid utbildning av svårt handikappade och att det sätts till 10 kr. per timme vid introduktionsutbildning vid skyddade verkstäder. Jag måste säga något om vad herrar Ekinge och Nordgren tog upp när de redovisade arbetslösheten vid räkningen i april. Det är klart att en ökning av arbetslösheten alltid är ett observandum. Men jag tycker trots allt att man borde ha kompletterat bilden med att vi aldrig har haft fler i arbetslivet än nu. Samtidigt har vi enligt den här räkningen 78 000 lediga platser, vilket innebär en ökning med 23 000 från föregående månad. Herr Ekinge tog upp motionen om femkronan, men han följer ju inte upp motionen med någon reservation. Om man införde femkronan i ett läge där man har 78 000 lediga platser, måste det ju innebära att staten skall betala ett bidrag till alla som får ett nytt jobb. I detta sammanhang har vi också godkänt föredragande statsrådets förslag att det skall krävas ett anställningsförhållande mellan företaget och den som får utbildningen. På denna punkt har utskottets centerpartister anmält reservation. Fördelen med företagsutbildningen är att man på en gång löser den enskildes utbildningsoch anställningsfrågor. Det får uppväga nackdelen med att utbildningen blir specialinriktad och inte har den större bredd som man skulle få på t.ex. ett AMU-center. Reservanterna vill behålla den nuvarande möjligheten till utbildning i företag där eleven inte är anställd och inte får lön utan skall ha utbildningsbidrag från länsarbetsnämnd. Man kan då bara ha förhoppningen att företaget senare anställer vederbörande. Värre är att reservanterna öppnar möjlighet för företagen att välja och vraka: ”Den anställer vi och utbildar, men den får bara gå här för utbildning mot att vi inte får några direkta kostnader.” Utskottsmajoriteten anser att länsarbetsnämnden har en bättre förhandlingsposition om den kan hänvisa till en enhetlig utbildningsform. Den positionen förbättras genom utskottets förslag om flexibilitet i fråga om bidragsbeloppets storlek. Reservanterna är trots detta ängsliga för att enstaka personer inte får utbildning. Ja, i företagen kan det hända, men i så fall står ju AMU-centra och alla andra utbildningsmöjligheter till buds. Den reform som vi nu skall besluta om kostar enligt propositionens beräkningar 690 milj.kr. Dessa utgifter skall täckas utan att man försvagar budgeten. Det blir då, som redan har sagts här, 690 miljoner minskat med 160 miljoner i ökade inkomster för samhället, vilket gör en net 167 tokostnad på 530 miljoner. Därför föreslår utskottsmajoriteten en arbetsgivaravgift på 0,4 96. > Här finns reservanter från samtliga borgerliga partier. Moderaterna yrkar direkt avslag och anser att statens ökade inkomster skall kunna klara av även denna reform och den utgiftsökning den medför. Den gamla högern kände ett statsfinansiellt ansvar. I dag påminner mycket av moderaternas agerande om barnvisan där det heter: Om pappa ville ge ja en femöring, vet mamma, så skulle ja köpa allt vad ja vill ha. Statens ökade inkomster skall ju betala allt vad ni är med om här i riksdagen. Det skulle faktiskt vara bättre att ni tog konsekvenserna av att inte vilja betala och yrkade avslag på en mängd av de reformer som ni säger er vilja vara med om att genomföra. Nu behöver vi inte i dag ta upp någon större debatt om vad detta med löneökningar, ökade skatteinkomster osv. betyder för staten. Det tycker jag klarades upp när riksdagen behandlade finansutskottets betänkande nr 1. Men inte heller centerpartiet och folkpartiet vill vara med om att betala reformen. De anser dock liksom utskottsmajoriteten att utgiftsökningen skall bestridas med en arbetsgivaravgift. Jag noterar det med tacksamhet, därför att det måste innebära att om inte inkomsterna räcker till, så kommer centern och folkpartiet att stödja förslag om en uppjustering. Detta måste gälla om ert förslag går igenom och även ifall förslaget om 0,4 26 går igenom. Centern och folkpartiet föreslår att avgiftsuttaget skall vara 0,25 96 och hävdar att det räcker. De båda partierna bygger sina beräkningar på KAMU:s förslag. Då jag vet att fru statsrådet Leijon kommer att ta upp medelsberäkningen i sitt anförande skall jag bara här hänvisa till att riksrevisionsverket i sitt remissyttrande över KAMU:s betänkande anser att KAMU har beräknat merkostnaderna för införande av det nya bidragssystemet för lågt. Riksrevisionsverket beräknar kostnaderna till mellan 400 och 500 miljoner mot KAMU:s 300 miljoner — alltså en skillnad på mellan 100 och 200 miljoner. Därför är det mera realistiskt, som utskottet säger, att utgå från att om det förekommer någon felräkning innebär den att kostnaderna satts för lågt. Herr Nilsson i Tvärålund gjorde en lång sifferuppräkning med inkomster hit och utgifter dit, och jag måste faktiskt erkänna att jag inte kunde hänga med i hela den uppräkningen. Herr Nilsson sade att utskottets uppfattning inte var dokumenterad. Ja, jag vill säga att inte var herr Nilssons uppgifter dokumenterade så att de på något sätt övertygade mig. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, vilket innebär avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är herr Fagerlunds synpunkter på några frågor som jag helt kort vill säga ett par ord om. Herr Fagerlund undrade om vi inte hade observerat dels att det är Nr 84 så många fler i arbetslivet nu än tidigare, dels att det är så många lediga Tisdagen den platser. Jo, givetvis, men det tar inte bort ängslan och oron för den 20 maj 1975 stora arbetslösheten. Och att ökningen inträffade just mellan mars och april månader i år var ett memento. Arbetslösheten hade ju stigit så — Arbetsmarknadsutpass kraftigt som med 4 000 just vid den tidpunkten. Det menade jag bildningen att vi gemensamt måste vara oroade av. Naturligtvis hade vi observerat de andra förhållandena men det kunde inte på något sätt mildra situationen för de 4000 nya arbetslösa. Vad sedan gäller femkronan var vi från vårt håll angelägna om att framhålla, att därest konjunkturbilden blev sämre var det viktigt att den frågan observerades. Därför ville jag gärna understryka den tolkning som vi gjort av utskottets skrivning, både den hänvisning som gjorts till vad finansutskottet sagt och vad inrikesutskottet skrivit, nämligen att man förutsatte att regeringen skulle beakta de ökade sysselsättningsproblem som kan uppstå för ungdomen. Och då borde det vara en rimlig och riktig åtgärd att aktualisera femkronan. Vi accepterade vad utskottet skrivit, men jag tycker det är angeläget att vi är överens om vad som ligger bakom utskottets skrivning. Slutligen sade herr Fagerlund att inte heller folkpartiet vill vara med och betala reformen. Jo, vi är beredda att vara med och betala den. Men vi har inte ansett att den kostnadsberäkning som föreligger har gjort det nödvändigt att gå högre än till 0,25 96 höjning av arbetsgivaravgiften, och herr Fagerlund har inte heller presenterat någon dokumentation för en höjning.

Herr talman! Herr Fagerlund gjorde liksom jag en målsättningsbeskrivning för arbetsmarknadsutbildningen, och jag konstaterar med tillfredsställelse att i det avseendet råder stor överensstämmelse mellan socialdemokraternas och vår syn på arbetsmarknadsutbildningens uppgift. I slutet av sitt anförande kom herr Fagerlund sedan in på ekonomiseringen av reformen och sade att centern och folkpartiet inte vill vara med och betala reformen. Det är ju en helt felaktig beskrivning. Jag tror att herr Fagerlund där gjorde sig skyldig till en, hoppas jag, oavsiktlig felsägning. Därefter sade herr Fagerlund att vi inom vårt parti ansåg att det skulle räcka att höja arbetsgivaravgiften med 0,25 96 för att betala reformen, men någon dokumentation för utskottets skrivning på den punkten gjorde inte herr Fagerlund. Han hänvisade bara till fru statsrådet Leijons kommande anförande. Jag skall därför inte nu gå in på någon polemik med herr Fagerlund utan skall med intresse lyssna på fru statsrådets anförande.
Herr talman! Det är riktigt, och det sade jag också i mitt tidigare anförande, att vårt parti har accepterat inkomstbortfallsprincipen. I vår motion 2011 säger vi emellertid följande: ”Beträffande grundbidragets storlek från och med den 1 januari 1976 biträder vi det system som den provisoriska styrelsen för AMU-elevernas riksförbund fört fram i sitt yttrande. Det innebär en utbildningslön på 2 500 kr. per månad för den som inte har barn, att gälla även för kursdeltagare under 20 år.” Men eleverna menar, och där har vi samma uppfattning, att barnfamiljerna bör kompenseras för sina högre levnadskostnader genom extra stöd i enlighet med förslaget om barntillägg som finns intaget i vår motion 1708. Sedan till frågan om ungdom under 20 år. Det kan i och för sig vara riktigt att det finns skillnader, även stora sådana, mellan ungdom över resp. under 20 år som går utbildningsvägen. Men vi måste någon gång komma fram till enhetliga förhållanden också inom detta område, och därför kan jag inte se något fel i att elever som genomgår arbetsmarknadsutbildning och är under 20 år kräver samma bidrag eller löner som de som är äldre. Det gäller ändå myndiga människor, och har de rätten och skyldigheten att delta i allmänna val och rösta på det politiska parti som de anser företräder deras livsintressen och i övrigt svara för sina handlingar skall de inte nerklassas när det gäller lön i det här sammanhanget, dessa 18-19-åringar. Det är självklart — det är jag helt överens med herr Fagerlund om — att utbildning för ungdom är av grundläggande värde. Men det gäller också de ekonomiska villkor under vilka ungdomarna skall leva. Jag har här i min hand ett antal petitionslistor som har cirkulerat på olika AMU-centra. Det är kort tid sedan dessa elever höll sin rikskonferens, men trots detta har inte mindre än sex AMU-centra skickat runt petitionslistor bland eleverna med en uppmaning till riksdagen och riksdagsmännen. Jag fick dem alldeles nyss av en från AMU-centrum här i Stockholm. Kravet är detsamma på alla listor — 2 500 kr. per månad och barntillägg.

Herr talman! Låt mig först med glädje och tacksamhet notera att herr Ekinge sade att om avgiften på 0,25 96 inte räcker till är i alla fall folkpartiet redo till en omprövning eftersom vi är överens om själva principen. Herr Nilsson i Tvärålund gjorde inte något sådant uttalande, men jag hoppas att även centern har den uppfattningen. Sedan några ord också till herr Lorentzon. Inkomstbortfallsprincipen kan inte förenas med det system som AMU-elevernas riksförbund föreslår. Sjukförsäkring och ATP — och alla sociala reformer som vi har, tror jag — bygger på en individuell inkomstbortfallsprincip. Det går a på något sätt att räkna kollektivt i det här sammanhanget. Herr Lorentzon säger att han vill införa enhetliga förhållanden. Ja, men det gör man väl inte genom att öka klyftorna till ungdomsutbild

bildningen Herr talman! Arbetsmarknadsutbildningen är ett jämlikhetsinstrument. Den syftar till att byta arbetslöshet mot tryggad sysselsättning, att stärka deras ställning som har svag position på arbetsmarknaden. Den här utbildningen är ett medel att vidga rätten till arbete för fler grupper i vårt samhälle. Den hör till de instrument som vi brukar kalla för selektiva och som är väsentliga för oss när det gäller att öka sysselsättningen i ett land som Sverige, där vi har en hög förvärvsfrekvens rent allmänt sett. Arbetsmarknadsutbildningen har också en utbildningspolitisk motivering — den skall hjälpa till att kompensera dem som bara har fått en kort och bristfällig utbildning eller dem som har varit borta länge från arbetsmarknaden —- men främst är den naturligtvis ett arbetsmarknadspolitiskt instrument. Det förhållandet är grunden för att den reform av arbetsmarknadsutbildningen som riksdagen nu skall ta ställning till föreslås finansierad genom en arbetsgivaravgift. Den principen stöds ju av riksdagens majoritet — tycks det — i varje fall hittills; bara moderaterna har i utskottet reserverat sig. Centerpartiet och folkpartiet ansluter sig till principen att reformkostnaderna skall bäras av en arbetsgivaravgift, men ni är inom de båda partierna inte beredda att i praktisk politik fullt ut ta konsekvenserna av den principen. Så säger ni emellertid inte, utan ni säger i stället att regeringen har tagit till litet för mycket och att man kan minska litet på det utgiftsuttag som regeringen föreslår. Det är ett sätt att resonera som man kan tillåta sig, om man är i oppositionsställning. KAMU har beräknat reformkostnaden för ett helt år till 550 milj.kr., medan regeringen i propositionen har beräknat den till 690 milj.kr. Propositionen har räknat upp KAMU:s kostnadsförslag för undervisningen med i runt tal 90 milj.kr. och för utbildningsbidraget med i runt tal 50 milj.kr. Vad är det då som ligger bakom den höjningen av regeringen?

Vi menar att denna lediga kapacitet inte kommer att finnas. Vi utgår nämligen från att den kommer att tas i anspråk, kanske framför allt av de försäkrade arbetslösa, som nu genom de bättre bidragen kommer att finna att arbetsmarknadsutbildning är ett också ur ekonomisk synpunkt attraktivt val för dem. Vi bedömer att den föreslagna utvidgningen 171 av bristyrkesutbildningen från 3 000 till 10 000 platser kräver en ytterligare ökning av utbildningsresurserna. I propositionen — och där har ju utskottet inte någon avvikande mening — skall ju inom den ramen endast räknas in personer som har beviljats arbetsmarknadsutbildning utan att de är eller löper risk för att bli arbetslösa. Vi har också den meningen, att KAMU har räknat kostnaderna per elevplats lågt i detta sammanhang. De ca 50 milj.kr. som vi räknat upp utbildningsbidragen med jämfört med KAMU gäller för det första ökade utgifter för bidragen till företagsutbildning — detta är ju någonting som KAMU naturligtvis inte har tagit med i sina beräkningar. För det andra får den ökade utbildningsvolym som vi räknar med enligt det resonemang jag förde tidigare naturligtvis också till följd ökade kostnader när det gäller utbildningsbidragen, och för det tredje föreslår vi i propositionen förbättrade bidrag, framför allt för de kassaförsäkrade ungdomarna. Hela utskottet är ju med på den linjen också. Sammantaget har regeringen räknat med att reformen kräver ett uttag av arbetsgivaravgifter till den nya arbetsmarknadsutbildningsfonden på 0,4 96. Reservanterna från folkpartiet och centerpartiet tycker att 0,25 96 kan räcka. De motiverar sin åsikt att regeringen har tagit ut för mycket med -— utöver vad jag har nämnt tidigare och vad vi har hört från talarstolen — att de högre lönerna efter avtalsrörelsen automatiskt höjer de belopp som kommer in i arbetsgivaravgifter. De pekar också på att slopandet av taket för avgiftsuttaget leder till ytterligare inkomstförstärkningar. Men reservanterna blundar för att prisoch löneökningarna i år och nästa år naturligtvis också leder till ökade utbildningskostnader — lärarlöner och andra driftkostnader. De skall ju i fortsättningen bestridas från ett maximerat anslag och inte som hittills från ett förslagsanslag. Vi förutsåg naturligtvis inte heller oförändrad lönenivå t.o.m. 1976, även om det är helt riktigt att avtalsuppgörelsen träffades efter det att propositionen hade lagts fram. Helt riktigt är också att vi inte har räknat med slopandet av taket för avgiftsuttaget. Jag kanske inte skall försöka förklara anledningen till att utskottsmajoriteten inte har tagit upp den aspekten och reducerat uttaget med hänsyn härtill. Men med tanke på vad som står i utskottets skrivning och vad herr Fagerlund har sagt här tycker jag inte att det är så konstigt. Man har den bedömningen att om regeringen har räknat fel, har den i så fall räknat för lågt och inte för högt. Vi menar alltså att de 0,4 96 som vi har föreslagit i propositionen inte är beräknade i överkant. Jag kan tyvärr inte se reservanternas förslag på 0,25 96 som något annat än ett utslag av att de accepterar de positiva sidor som reformen innebär men inte är lika pigga på att vara med när reformerna skall betalas. Jag vet inte om de hoppas på en seger med lottens hjälp. Lotteriet i riksdagen är ju inte samma sak som vid en tombola ute på gatan. Vinner man där har man gjort en ren förtjänst — vinsten betalas på ett sätt som man inte behöver bekymra sig över. Arbetsmarknadsutbildningen har utbildningspolitiska, fördelningspo = Nr 84 litiska och tillväxtpolitiska mål. Alla partior är, såvitt jag förstår, ÖVereng Tisdagen den om dessa mål. Vi tycks också vara överens om att det nu är tid att 20 maj 1975 ytterligare förbättra arbetsmarknadsutbildningen så att den kan bli ett = — ännu effektivare instrument än den har varit tidigare. Skall de beslut — Arbetsmarknadsutsom fattas här i dag eller i morgon kunna föras ut till praktisk tillämpning = bildningen fordras naturligtvis först och främst att riksdagen är villig att ställa de ekonomiska resurserna till förfogande. Arbetsmarknadsutbildningen är för viktig både för de enskilda individerna och för samhället för att man skall kunna basera kostnadsberäkningar på tro, hopp och lösa antaganden.

Herr talman! Jag ber att få instämma i statsrådets slutord, att man inte får lita till lösa antaganden när ekonomiska resurser skall anvisas för viktiga reformer. Tyvärr måste jag konstatera att statsrådet inte gav något bevis för att 0,4 96 behöver tas ut i arbetsgivaravgift för att genomföra denna reform. Tvärtom tycker jag att avsaknaden av dokumentation i hennes anförande var bevis för att reservanterna har rätt på den här punkten. Jag tog fram en rad bevis för hur inkomsterna flyter in. Statsrådet medgav underförstått att löneunderlaget måste öka efter den senaste avtalsuppgörelsen. Hon pekade på att kostnader för utbildningen i form av lärarlöner m.m. skulle komma att öka men att detta naturligtvis kompenseras av det ökade löneunderlaget. När denna utbildning ökar i omfattning och volym, så minskas andra samhällskostnader: kostnaderna för beredskapsarbeten, kontantstödet vid arbetslöshet och vissa sociala kostnader. Det sade statsrådet ingenting om här, lika litet som hon gör det i propositionen. Men detta är en realitet som man inte kan komma ifrån. Vidare ansåg statsrådet att vi inte kunde räkna med någon outnyttjad kapacitet. KAMU har ändå nu bevisat att kapacitetsutnyttjandet år 1974 när 128 000 elever fick utbildning var mindre än 70 96 i 17 län. Endast i 7 län var utnyttjandet högre än 70 96. Det finns alltså en outnyttjad kapacitet. När kapaciteten är utnyttjad börjar naturligtvis de reella kostnaderna att uppstå. Men då minskar, som jag tidigare sade, övriga kostnader för samhället och löneunderlaget ökar. KAMU beräknade kostnaderna mot bakgrunden av att samtliga platser i arbetsmarknadsutbildningen skall vara besatta, och det är ganska svårt att komma dithän. Herr talman! Jag tycker att jag genom statsrådets anförande fått ytterligare belägg för min uppfattning att reservationen är väl grundad på sakskäl.

Herr talman! Inte heller jag fann i fru statsrådets anförande någon som helst utgångspunkt för ett ändrat ställningstagande. Fru statsrådet vitsordade att vi var beredda att ta konsekvenserna och 173 "betala kostnaderna, men — sade hon -— inte fullt ut. Så långt vi kunnat finna av den debatt som förts i utskottet och det underlag vi haft tillgång till och även med hänsyn till det underlag fru statsrådet här givit är det ”fullt ut” med 0,25 96. Jag vill i likhet med herr Nilsson i Tvärålund konstatera att vi mot den bakgrund som fru statsrådet gav oss känner oss stå på fast mark. Fru statsrådet sade också att det är en återhållsamhet i vår attityd. Ja, det bör det väl vara när det gäller kostnader. Men man bör naturligtvis inte inta en så snål attityd, att de anslagna pengarna inte räcker till. Jag kan emellertid inte se annat än att vi fullt ut har täckning för kostnaderna. Vi gör inga konstgrepp bara därför att vi är i opposition. Vi tar fullt ansvar, inte minst med hänsyn till riksdagens jämviktssammansättning. Ingen av oss kan leka med lotterisituationen, utan vi måste alla vara beredda att ta konsekvensen av våra ställningstaganden. Det har vi också gjort i denna fråga.

Herr talman! Jo, herr Ekinge, det är nog bra om man är återhållsam Tisdagen den i olika sammanhang med utgifter och kostnader, men det måste finnas 20 maj 1975 ett samspel mellan utgifter och reformer, och återhållsamhet på den ena punkten kräver helt logiskt återhållsamhet på den andra; liksom mot — Arbetsmarknadsutsatsen när det gäller spendersamhet naturligtvis. bildningen Herr Nilsson i Tvärålund har räknat upp en massa fördelar för samhället och för de enskilda individerna med en bra fungerande arbetsmarknadsutbildning. Jag skulle kunna lägga till en rad punkter. När det gäller kommunernas olika utgifter i sociala sammanhang kan vi vara ganska säkra på att om vi har en arbetsmarknadsutbildning som fångar upp människorna och ger dem en god utbildning och möjligheter att få ett bra jobb minskar vi kostnaderna på andra punkter. Men nu är det ändå inte så att det vi diskuterar i dag betyder att vi kan räkna in alla de här fördelarna. Varken anslaget på statsbudgeten eller arbetsgivaravgiften kan tillgodogöra sig alla de fina saker herr Nilsson i Tvärålund räknat upp. Vi har i dag en överkapacitet i arbetsmarknadsutbildningscentra, det vet vi. Men jag tror att herr Nilsson i Tvärålund också kan hålla med mig om att vi aldrig kan och kanske inte heller bör komma till en situation där vi utnyttjar 100 96 av utbildningsplatserna. Jag tror det är omöjligt att ens i en högkonjunktur garantera detta på varje utbildningsplats. I så fall får vi ett väldigt låst system. Alla dessa beräkningar är mycket svåra att göra. Jag skall ta ett konkret exempel som gäller kostnaderna per elevplats för själva utbildningen. Dessa kostnader varierar i dag mellan 200 och 800 kr. ; där finns alltså en väldig spännvidd. När KAMU gjorde sina beräkningar av kostnaderna för elevplatserna inom ramen för bristutbildningen och elevplatserna på låginkomstkriteriet räknade man mycket lågt och kom fram till en kostnad på 300 kr., dvs. nära den lägre gränsen. Jag tror att även herr Nilsson i Tvärålund kan dela min bedömning att om man tänker på vilka utbildningar som kommer i fråga för de elever som blir aktuella för olika typer av bristutbildning, så är det inte utbildningar som ligger på den lägsta kostnaden per elevplats utan högre upp. Det är en av de konkreta saker där vi i regeringen har gjort en annan bedömning än KAMU. Jag vill, herr talman, avslutningsvis säga att vare sig de beräkningar som vi har gjort inom regeringen eller de som KAMU har gjort naturligtvis inte kan vara på öret exakta. Men vi har gjort dem så gott| vi har kunnat med de förändringar som finns i propositionen i förhållande till:KAMU och med hänsyn tagen till de ökningar som jag tror att alla här är ense om att de förbättrade förslagen kommer att innebära. Inte minst måste det bli ett ökat intresse från alla dem som är medlemmar i försäkringskassor. Flera talare har varit inne på att dessa nu utgör en mycket liten andel eller i varje fall en minoritet av eleverna i arbetsmarknadsutbildningen. Jag tror att en av grunderna till att flertalet i den här kammaren vill förorda en inkomstbortfallsprincip är att man anser att det med en sådan princip kommer att bli ett betydligt ökat 175 intresse från de kassaförsäkrade arbetslösa. Detta måste naturligtvis finnas med i beräkningarna.

Herr talman! Statsrådet Leijon medger nu i sin replik att samhällets kostnader på en rad områden faktiskt minskar genom AMU-utbildningen, men hon säger samtidigt att det inte är möjligt att tillgodoräkna detta på de övriga områdena. KAMU har uppskattat dessa minskade kostnader till 100 milj.kr. och även om det inte finns ett tekniskt bokföringssystem som klarar det, är det uppenbart att — jag tror att statsrådet måste medge det — kostnaderna ökar på ett område samtidigt som de minskar på ett annat när människor väljer utbildning i stället för kontant arbetslöshetsstöd t.ex. Jag är väl medveten om att man inte kan utnyttja utbildningsplatserna till 100 96. Det finns en stor marginal framför allt i de områden där behovet av arbetsmarknadsutbildning är störst och där 50, 60, 70 26 av platserna utnyttjas. Där hade man ledig kapacitet under fjolåret när ändå deltagandet i utbildningen var stort. I år är det betydligt mindre. Vi känner starkt ansvaret och samspelet mellan utgifterna och reformerna. Vi måste också ta ansvaret även om regeringen, som statsrådet Leijon säger, har gjort så gott den kan men enligt vår mening ändå inte fått ekvationen att stämma.

Riksrevisionsverket har enligt herr Fagerlund ifrågasatt KAMU:s siffror. Jag har inte kunnat se någon anledning att göra detta, eftersom KAMU har räknat på kostnaderna för varje plats som finns i detta land, en nivå som vi inte gärna kan uppnå. Herr talman! Mitt intryck av dagens meningsutbyte är att det — även om regeringen har gjort, som statsrådet uttryckte saken, så gott man kan — finns mycket starka skäl för att tro att regeringen inte har räknat rätt. Man har föreslagit ett avgiftssystem som medför en betydande överavgift.

Herr talman! Såsom herr Nilsson i Tvärålund framhöll är det självklart att det måste finnas ett samspel mellan inkomster och utgifter, mellan åtaganden och förväntningar. Allt måste räknas in. Om man gör det, kan man inte komma fram till den bedömning regeringen gjort i den här frågan. Jag kan nöja mig med vad herr Nilsson sade på den här punkten. Jag måste emellertid få ta upp frågan om att beräkningar är så svåra att göra, och det kan jag också ha förståelse för. Men kostnadsberäk Nr 84 ningarna fluktuerar mellan 200 och 800 kr. Det förefaller att vara ett Tisdagen den ganska stort gap där emellan. Att KAMU:s beräkningar har stannat på 20 maj 1975 300 kr. gör det angeläget att få veta litet mera kring denna stora differens. = Att svårigheterna skulle vara så utomordentligt stora, stärker mig i min — Arbetsmarknadsutövertygelse att det inte för närvarande finns någon som helst grund för = bildningen att gå längre än till 0,25 96. Med anledning av herr Nordgrens uttalande skulle jag vilja säga att pålagorna på mindre och medelstora företag är stora. Herr Nordgren anser att vi måste hitta en annan väg. Ja, men inte heller herr Nordgren har hittat någon annan väg. Detta är vårt gemensamma dilemma. Man kan inte bara säga att vi inte skall öka arbetsgivaravgiften. Vi måste då finna en ny väg. Stannar vi vid att bara säga nej har vi ändå inte löst problemet. Jag delar bekymren tillsammans med herr Nordgren på denna punkt.
Herr talman! Det förvånar mig mycket att herr Ekinge inte kan förstå varför variationerna i kostnaden per elevplats är så stora. Vi har ju många olika typer av kurser inom arbetsmarknadsutbildningens ram. Vi har ALU-kurser som skall ge en orientering om arbetsmarknaden för dem som skall gå vidare bl.a. till yrkesutbildning, vi har preparandkurser och vi har kvalificerade yrkeskurser på mycket hög nivå. Det är väl inte så konstigt att variationerna i kostnaden per elevplats blir mycket stora. Jag har redovisat i faktiska siffror att variationerna uppgår till mellan 200 och 800 kr. per elevvecka. Beräkningen av ökningen av antalet elever i bristyrkesutbildning är en av de punkter där regeringen skiljer sig från KAMU. Var hamnar kostnaden per elevvecka för denna utbildning vid en realistisk bedömning? Med kunskap om vilka typer av kurser som ingår i bristyrkesutbildning bör det vara rimligt att man inte lägger sig på den lägsta nivån. Till herr Nilsson i Tvärålund vill jag säga att det inte bara låter bra att tala om att samhället får intäkter genom detta, det är också en faktisk realitet. Men det vi i dag har att diskutera är dessa bokföringsproblem. Det är frågan om hur stort anslag vi skall ha från statsbudgeten och det är frågan om hur stort avgiftsuttag vi skall göra från arbetsgivarna. Detta är tekniska bokföringsfrågor, men samhällets intäkter är den realitet vi har att bedöma här i dag. Herr Nordgren efterlyste ett bättre system för kostnadsfördelningen, och om jag minns rätt beklagade också herr Ekinge att vi inte hade ett bättre system. Man kan kanske beklaga att vi inte har möjligheter att på olika enskilda samhällsområden studera verkningarna av en reform som denna, men det kan vi inte göra när det gäller andra reformer heller. Vi kan inte räkna in vad en vägförbättring kostar i minskade sjukvårdsavgifter o.d. Det är någonting som vi tyvärr får finna oss i. Jag vet inte vad herr Ekinge och herr Nilsson i Tvärålund har tänkt sig att göra fram emot våren nästa år, om det visar sig att deras be 177 räkningar inte var de riktiga. Man har sagt att arbetsgivaravgiften skall finansiera dessa reformkostnader. Kommer man då att föreslå en retroaktiv höjning av arbetsgivaravgiften?